Herr talman! Tusentals svenskar är ivriga att hjälpa våra grannar i de baltiska staterna. Engagemanget är personligt och spontant. Det känns som om vi har fått kontakt med syskon som vi varit skilda från i decennier. Låt mig nämna några exempel av många möjliga från Dalarna. Jaak Kerstell i Gagnef lämnade sin post som kommunalråd och arbetar nu i Estland för att bygga upp ett samarbete. Borohus ägare har gått med på att Gagnefs kommun får ta över fabriken för att bygga hus till Estniska socialministeriet, länsstyrelsen i Viljandi och Estlandshjälpen i Dalarna skapar nu tillsammans ett pilotprojekt för att belysa hur modern handikappvård bedrivs. Journalisten vid Dalabygden Kurt Blomqvist satsar på rådgivning för ett uthålligt energisystem i Dalarnas vänlän i Estland. Det är viktigt att visa hur man med enkla medel kan spara pengar och energi i hushållen. SERC, ett internationellt centrum för solenergiforskning, knutet till Falun/Borlänge högskola, är redo att sätta upp en demonstrationsanläggning som visar hur solen värmer vatten. Det är lätt att inse svårigheten att samordna all denna goda vilja med mottagningskapaciteten i Estland. Det är klokt av regeringen att inrätta en särskild beredning i utrikesdepartementet som tänker igenom organisationen ordentligt. Det första budgetår som vår regering ansvarar för börjar faktiskt inte förrän den 1 juli 1992. Jag är övertygad om att linjerna snart klarnar, så att alla som vill engagera sig på ett enkelt sätt kan få de kontakter som gör deras insats mest meningsfull. Herr talman! När Tyskland återförenades, stoppades de farliga östtyska kärnkraftsreaktorerna omedelbart. Ingen försökte lappa och laga för att ''öka säkerheten'' vid dessa potentiella katastrofanläggningar. Det ledande tyska kraftföretaget Siemens har enligt uppgift övergett kärnkraften därför att den är både ekonomiskt och tekniskt död. Tysklands miljöminister Töpfer pläderar kraftfullt för en stängning av alla de uttjänta östreaktorerna. Jag anser att Sverige bör noga undersöka hur vi bäst och snabbast hjälper Baltikum och Ryssland, särskilt S:t Petersburg, bort från kärnkraften. Kärnkraftsinspektionen och Strålskyddsinstitutet har stora uppgifter när det gäller nedmonteringen av kärnkraftsreaktorer och den svåra uppgiften att ta hand om det livsfarliga avfallet. Framtidens energisystem måste vara uthålligt, dvs. lita till solen och en allt effektivare energianvändning. Det är dit alla ansträngningar skall sikta. I en övergångsperiod är naturgasen den bästa energikällan. ABB har t.ex. enligt uppgift föreslagit att man skulle hyra ut naturgasturbiner och frakta dem dit på fartyg. Dessa kunde generera den el som föll bort när Ignalina och S:t Miljö och naturresursdepartementet håller på och bygger upp ett samarbete med svenska företag som förstått hur man uthålligt hanterar naturresurserna. Det gäller i hög grad också energisystemet. Herr talman! Baltguldet skapar fortfarande problem, som egentligen borde kunna lösas på ett enkelt sätt, om den goda viljan funnes. Jag kan inte överge förslaget att riksbanken skulle kunna hjälpa till med detta. Låt mig lämna några praktiska uppgifter, som jag har listade, för att visa hur möjligt det i själva verket är. Sveriges riksbank lyder direkt under riksdagen, inte som de statliga verken under regeringen. Det är alltså riksdagen som kan ta initiativ när det gäller riksbanken, inte regeringen. Till skillnad från de affärsdrivande verken förfogar riksbanken över en egen förmögenhetsmassa. Riksbanken har av tradition en självständig ställning -- det är självklart med hela valutaansvaret och allt detta -- och riksbanken har mycket stor makt, men det är riksdagen som väljer riksbanksfullmäktige, som i sin tur utser riksbankschef. Riksdagen beslutar hur bankens vinst skall disponeras. Riksdagens revisorer, som jag har äran att tillhöra, granskar årligen riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning. Riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av 1991 års vinst granskas nu i finansutskottet. I år föreslås att 7 700 milj.kr. av vinsten skall inlevereras till staten, medan 965 milj. skall läggas till riksbankens dispositionsfond. Bankens dispositionsfond kan tas i anspråk efter beslut av riksbanksfullmäktige och har alltså ingenting med statens budget att göra. Riksbanken äger drygt 188 ton guld, vid årsskiftet marknadsvärderat till ca 12 miljarder kronor. Guldtackorna ligger i huvudsak i speciella förvar i USA. Det guld som Estland och Litauen deponerade hos oss utgör alltså ca 2 % av vår guldreserv. I finansutskottets yttrande 1991/92:FiU5y, som bifogas betänkandet UU16, framgår det att utrikesutskottet skall bedöma på vilket sätt Estland och Litauen skall kompenseras för de guldreserver som överlämnades till Sverige. Vi är alltså helt eniga om att resurser skall överföras till dessa båda länder. Finansutskottet framhåller att det inte bör komma i fråga att utgifter på statsbudgeten finansieras genom att riksbanken från tillfälle till tillfälle ändrar principerna för inleveranser till statsverket. Jag instämmer till fullo i detta. Av det följer emellertid att riksbanksfullmäktige har möjlighet att ur dispositionsfonden eller ur guldreserven överlämna det guld till Estland och Litauen som dessa länder deponerade i vår riksbank. Detta skulle inte inverka på inleveransen till statsverket och inte heller på något annat sätt belasta statsverkets budget. Herr talman! Jag hoppas fortfarande att en del prestige skulle kunna lätta och att det blir möjligt för finansutskottet att vid sin behandling av riksbanksfullmäktiges förslag eller vid behandlingen av kompletteringspropositionen, där ju regeringen har anvisat en annan möjlighet, eller i någon annan ordning pröva möjligheten att i samråd med riksbanksfullmäktige lösa frågan om återlämnandet av baltguldet!

Herr talman! Under en lång följd av år har vi följt de baltiska staternas frihetskamp. Vi har på måndagar samlats på Norrmalmstorg i Stockholm och på andra platser i landet för att bl.a. visa vår solidaritet med de baltiska folken. Vi har krävt de baltiska staternas rätt att existera som fria stater. På många olika sätt har vi protesterat mot invasionen av Baltikum, utsuddandet av de baltiska staternas gränser och att det dröjde så länge innan Sveriges dåvarande regering kunde erkänna de baltiska staterna och därmed också förklara att Sveriges godkännande av Molotov-Ribbentrop-pakten inte längre gällde. Engagemanget för staterna i Östeuropa inkl. de baltiska staterna är stort. Det visar bl.a. de olika hjälpsändningar som gått och går från vårt land till Det är viktigt att vi nu på olika sätt stöttar de unga nationernas -- som man väl kan kalla dem -- nyvunna frihet. Det är viktigt att vi på olika sätt visar och förklarar vad begreppet demokrati egentligen står för. Vi måste också tala om att demokrati är en skör planta som måste vårdas och ansas. Femtio års ockupation och odemokratiskt styre sätter sina spår. Det är inte så enkelt att helt plötsligt börja bestämma, när andra tidigare alltid visat vad ländernas invånare haft att rätta sig efter och genom sanktionsmetoder krävt total lydnad. På grund av det utbredda angiverisystemet har det inte gått att lita på någon. Alla har varit rädda för alla och misstänksamma mot varandra. Men de baltiska staterna tror ännu inte riktigt på sin frihet. Orsaken är bl.a. att de ryska soldaterna fortfarande finns kvar, som också utrikesministern nämnde. Hur skall exempelvis Estlands folk kunna tro på friheten, när ryska soldater i uniformer fortfarande patrullerar på gatorna? Många balter upplever de ryska soldaternas närvaro som ett stort hot och önskar intensivt att de skall försvinna. Vi vet att de tidigare sovjetiska staterna, numera OSS-staterna, har många hemvändande soldater att ta hand om. Jag anser att det därför är en sak för världssamfundet att se till att det ordnas för soldaternas uttåg ur de baltiska staterna och att soldaterna har någonstans att ta vägen. Innan det har skett har inte balterna någon verklig frihet och har svårt att i praktiken se vad orden frihet och demokrati konkret står för. Det är inte svårt att förstå balternas inställning till de ryska soldaterna. Vem skulle inte efter femtio års ockupation önska att den tidigare förtryckaren försvann? Samtidigt är det viktigt att den ängslan och oro som balterna känner mot ockupationsmakten inte förs över till de vanliga ryssar som inte önskar något högre än att få bli medborgare i exempelvis Estland. Det är därför också viktigt att begreppet mänskliga rättigheter gäller alla. Vi känner de baltiska folken som fredliga folk. De har inte använt vapen i sin frihetskamp. De har i stället samlats för att i stora skaror sjunga ut sin samlande längtan till frihet. Sången har varit ett vapen mot en som man trodde oövervinnelig sovjetisk armé. Estland är det första statsbesöket i det självständiga Estland. Efter femtio år av kommunistisk ockupation har det besöket ett stort symboliskt värde, speciellt med tanke på att vi har en del på vårt samvete när det gäller de baltiska staterna. Det är bra att vi nu på olika sätt försöker rätta till det. Enskildas och organisationers engagemang för de baltiska och andra östeuropeiska stater är stort. I båt och billaster forslas mängder med material, sjukvårdsutrustningar, kläder och andra förnödenheter till behövande i de olika länderna. Vänorter, vänsjukhus, vänkyrkor och annat vänligt har vuxit upp. Det är bra. Det är viktigt att intresse och engagemang behålls. Det är roligt att kunna ge. Men det får inte vara så att vi fredar våra samveten genom att sända det som ändå skall utrangeras eller ge rum i våra garderober för den nya vårkollektionen. Regeln måste vara att utgå från mottagarnas behov. Det behövs en struktur i hjälparbetet både med tanke på de länder som får hjälp och på vårt eget land. Vi måste få kunskap om vad som förs ut, hur och till vem. Kanske är det inte alltid de som bäst behöver hjälpen som får den. Kanske det som skickas ut också behöver ses över och repareras. Kanske de som skall använda instrument och apparater behöver utbildas, så att de klarar av att sätta upp den nedmonterade apparaten och sköta den. Jag anser att det är viktigt att de svenska insatserna samordnas både när det gäller nytt och gammalt material och utrustning, proviant, utbildning och annat. Sverige har, som jag redan nämnt, en del på sitt samvete när det gäller de baltiska staterna. Det har vi talat om här i dag. Det är därför bra att vi nu kan betala av den skuld vi redan har betalat, fast då till fel gäldenär. Jag tänker på ''guldet''. De flesta av oss önskar säkert att den betalningen kunnat ske vid sidan av gåvan på tre gånger 1 miljard kronor. Enligt utskottets förslag är det nu upp till regeringen om den vill utnyttja de 199,5 milj.kr. som utskottet ställt till regeringens förfogande, för återbetalning av en del av guldskulden. Vi kristdemokrater anser att det också är bra att bistånd och samarbete med Baltikum, Central och Östeuropa sker utifrån andra konton än de som är ämnade till u-länderna. Även om våra nära grannar har det bekymmersamt är nöden och svälten långt värre i världens fattigaste länder. Jag kan inte se att solidaritet och vilja att hjälpa känner av några geografiska avstånd. Det är också viktigt att de insatser vi gör inte på något sätt kan stämplas som kolonialism, vare sig insatserna sker i vårt nära grannskap eller långt borta i den tredje världen. Hjälpen måste vara till självhjälp och inte bli som ett bedövningsmedel med apati och oföretagsamhet som följd. Sett ur bl.a. den aspekten är det därför bra att de nordiska länderna backar upp ett baltiskt medlemskap i internationella valutafonden genom att dela på styrelserepresentantskapet. Ett sådant medlemskap gör att de baltiska staterna kommer med i den internationella kreditgivningen och är på väg mot ekonomisk självständighet med egna valutor. Jag glädjer mig å deras vägnar och och å alla de vänners vägnar som jag -- vi -- har i de baltiska staterna. Sverige är på många sätt placerat nära de baltiska staterna. Herr talman! Jag yrkar i alla moment bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är klart att vi fortfarande gläds åt frigörelsen och demokratiseringsprocessen i Östeuropa. Men jag vill också säga att man något förenklar historieskrivningen när man säger att bristen på demokrati har varat i femtio år. Jag vill inte beteckna tillståndet under 30-talet som demokrati i exempelvis Tyskland, Bulgarien, Rumänien och delvis också i Baltikum. Vi måste betrakta det som har hänt i denna del av världen i ett historiskt sammanhang. Om inriktningen av samarbetet med Östeuropa råder, vad jag kan förstå, en ganska stor samstämmighet. Det är bra att resurserna nu inte tas från biståndsmedlen till tredje världen. Vänsterpartiet har haft en del synpunkter på hur medlen skall fördelas. Vi hade också för vår del gärna sett att en nordisk fondkonstruktion fått mer resurser i stället för den europeiska återuppbyggnadsbanken EBRD. Denna banks hårda inriktning mot privatisering hämmar möjligheterna att ta itu med reella problem. Om man t.ex. vill ge lån till uppbyggnad av mycket angelägen infrastruktur och viktiga projekt för omställning av krigsindustri, kolliderar det med kravet att 60 % av lånen skall gå till privat verksamhet. Banken kommer därmed att få kräva att sådant som man inte ens i västvärlden normalt privatiserar eller tillåter utlänningar att äga, skall privatiseras. Frågan är om t.ex. ryssarna, som hotas av konflikter runt om i f.d. Sovjetunionen, i längden är villiga att sälja sin krigsindustri till väst, som Gorbatjov föreslog i fjol. Den andra punkt där jag vill framföra en viss kritik är den geografiska avgränsning som numera tycks vidlåda mycket av vad statsmakten företar sig. När vi ser på kartorna över östsamarbetet verkar Wachtmeister sade tidigare att vi skulle ta ansvar för vårt närområde. Sverige har faktiskt den enda landförbindelsen med Ryssland och andra stater via Haparanda. Nu hittar jag ingenstans i betänkandet att Norrland inte skulle få samarbeta med Östeuropa, och någon liten rännil av pengarna har också sökt sig dit. Miljöproblemen på Kolahalvön berör norra Sverige i högsta grad och naturligtvis också Finland och Norge. President Jeltsin har enligt Greenpeace och Svenska Dagbladet givit order om att förberedelser för kärnvapensprängningar på Novaja Semlja skall göras. Ryssland har också erbjudit sig att med kärnvapensprängningar förstöra miljöfarligt avfall. Folken på Kolahalvön känner till de lidanden som kärnvapenproven har orsakat befolkningen i Kazakstan och Semipalatinskområdet, och många är givetvis oerhört upprörda. Den svenska regeringen ligger också lågt när det gäller att driva provstoppsfrågan. Om världen skulle få ett stopp på USA:s och Frankrikes kärnvapensprängningar, har också president Jeltsin förlorat ett av sina viktigaste argument. Det räcker inte att kritisera Jeltsin. Den nya svenska utrikespolitiska profilen präglas inte av någon energi när det gäller provstoppsfrågan. Världens största koncentration av kärnreaktorer, såväl militära som civila, finns på Kolahalvön. Atomavfall förvaras på ett obetryggande sätt. Ett femtontal kärnreaktorer har dumpats på havsbottnen i Barents hav och Karahavet. Åtta av dem har bränslestavarna kvar. 17 000 containrar med radioaktivt avfall har dumpats, trots att detta är förbjudet. Radioaktiviteten i vattnet är förhöjd. Montjenegorsk och Nikel sprider sig med en hastighet på upp till 2 km per år, och troligen påverkar dessa utsläpp också norra Sverige och norra Finland. I Abisko har uppmätts mycket höga PCB-halter, landets högsta, och i Moudoslompolo mycket höga halter av tungmetaller. Skogsskador konstateras också. Likartade uppgifter finns från norra Finland. Sjukligheten ökar på Kolahalvön. Medellivslängden sjunker. Barnadödligheten är bland de högsta i hela f.d. Sovjetunionen. T.o.m. Miljöproblemen på Kolahalvön är egentligen ett globalt problem och borde behandlas i Rio de Janeiro i sommar. Ett nytt stort utsläpp av radioaktivitet kan mycket väl komma från detta område. Jag anser därför att Kolaområdet bör bli ett lika prioriterat område som Baltikum och S:t Petersburgsområdet när det gäller miljösamarbetet. Det växande intresset för ekonomiskt samarbete i västra Ryssland intresserar också många företag, och initiativ tas. Affärsuppgörelser österut ses som ett hälsosamt alternativ till det längre bort belägna EG-området. Också ur denna synpunkt borde Kolaområdet bli prioriterat. Det finns naturligtvis risk för att folk i det området frågar sig vad rättvisan och klyftor när det gäller hjälpen egentligen betyder. En viktig drivkraft för demokratiseringssträvanden i såväl Öst som Centraleuropa och Sovjetunionen var miljörörelsen. Redan på 60-talet tog studenter och forskare upp kampen för naturreservat och biologisk mångfald. Protesterna för att rädda Bajkalsjön och hindra vändandet av de sibiriska floderna föregick också perestrojkan. Efter Tjernobylolyckan fick miljörörelsen förstärkt kraft. De växande ekonomiska problemen inte minst i f.d. Sovjetunionen leder nu till krav på snabb övergång till marknadsekonomi, och det tidigare miljömedvetandet trängs tyvärr tillbaka. Det vore en fördel om den styrning av marknadsekonomin som vi i vår del av världen eftersträvar, från början kunde bli en väsentlig del av reformerna i Öst och Centraleuropa. I annat fall kan växande sopberg, kraftig expansion av privatbilismen och fler i stället för färre typer av föroreningar av mark, luft och vatten bli följden. Också kriminaliteten är ett problem. En del entusiastiska svenska företagare reser till öst för att teckna stora order men kommer tillbaka utan plånbok, och i stället för köpekontrakt har de en stor bula i huvudet. I ett mer eller mindre laglöst tillstånd etablerar sig snabbt kapitalismen i sin mest råa och normlösa form. Nationalistiska och chauvinistiska idéer blommar upp, liksom främlingsfientlighet. I en del centraleuropeiska länder har bruna idéer blivit mer rumsrena, och Hitlers Mein Kampf tas åter upp för studium. Jag noterade också Håkan Holmbergs oro för denna utveckling. Vi kan inte säkert säga vilka krafter och politiska ledare som så småningom blir tongivande. Därför menar jag att stödet till demokratiskt sinnade folkrörelser inom områdena miljö och facklig kamp är viktiga. Det är till syvende och sist folket självt -- inte byråkraterna -- som skall bära upp demokratin. Marknadsekonomin kan, om vi ej ser upp, bryta ned demokratiska krafter i stället för att frigöra dem. Jag tycker att det är synd att stödet till demokratin i Öst och Centraleuropa inte fått en starkare inriktning mot demokratiska folkrörelser och vänortsutbyte.

Herr talman! Kanske är det något av en ödets ironi, eller möjligen vishet, att vi som sista ärende före första maj diskuterar uppstädningen efter en mansålder av socialism i vår världsdel. En gammal socialist och revolutionsledare, ja, faktiskt en av grundarna av såväl det tjeckiska som t.o.m. det sovjetiska kommunistpartiet, försökte redan vid tiden för Pragvåren 1968 varna oss. Han hade kommit till insikt om vilket elände kommunismen leder till och försökte förklara varför västvärlden måste bry sig om vad som händer i Östeuropa -- detta för en tvivlande svensk TV journalist, som undrade om det inte vore att lägga sig i andra länders inre angelägenheter. ''Tänk er att ni har en granne'', sade han då. ''En granne som misshandlar sin fru. Ni hör honom slå henne, ni hör henne skrika, varje dag, år ut och år in. Är det deras inre angelägenheter?'' Nu är gardinerna fråndragna i fönstren till den östra lägenheten i det europeiska huset. Ingen kan längre låta bli att höra eller att se. Men även om många talar om det, tror jag ändå att det är få som inser den verkliga vidden av förödelsen och av de krav som det socialistiska Europas humanistiska, politiska och ekonomiska återuppbyggnad kommer att ställa under de närmaste åren. Ta t.ex. Tjeckoslovakien, Estland eller Lettland. Före kriget tillhörde de världens rikaste länder. Nu är deras verklighet den, att praktiskt taget vartenda hus, praktiskt taget varenda fabrik, praktiskt taget vartenda fordon och praktiskt taget varenda energianläggning måste bytas ut eller byggas om från grunden för att uppfylla ens elementära krav. Enväldiga och korrumperade makthavare måste bytas ut, förverkade administrativa och politiska system vändas upp och ner, ägarförhållanden och rättssystem återinföras. Det är det socialistiska systemets arv till eftervärlden, och det är förödande. Östeuropa och Baltikum är därför mer än välkommen. Tillsammans med andra åtgärder, som regeringen aviserat i kompletteringspropositionen, och tillsammans med det som görs i andra delar av det svenska samhället, visar det Sveriges vilja att ställa upp i denna stora räddningsaktion för socialismens offer. Som syns i utskottets betänkande, är det tänkt att Sveriges insatser i första hand skall gå till våra grannländer, dvs. Polen, Litauen, Lettland, Estland och det ryska närområdet. Detta är naturligt -- vi har lättast att bygga upp kunskaper och kontakter i våra grannländer -- men det är också lämpligt, därför att andra västländer koncentrerar sina insatser på andra länder. Inom ramen för det mer begränsade östbistånd som getts hittills har Polen kommit först. Insatser där har varit möjliga tidigare än i övriga grannländer. De baltiska ländernas återvunna frihet gör att det nu blir både möjligt och nödvändigt att öka insatserna i dessa tre länder. Vad gäller Estland, Lettland och Litauen bör vi sätta in det svenska biståndet i sitt historiska sammanhang. Sverige var det första landet näst Nazityskland som erkände införlivandet av de tre baltiska länderna i Sovjetunionen. Sverige kom således strax efter det Nazityskland som i pakt med Stalins Sovjet hade delat upp Europa mellan sig -- den pakt vars konsekvenser våra baltiska grannar levt med i fem årtionden. Sverige lämnade därefter över de baltiska ländernas beskickningar i Stockholm till den sovjetiska ambassaden. Sverige lämnade ut Estlands och Litauens guld, liksom andra baltiska tillgångar -- ja, t.o.m. de skraltiga båtar som flyktingarna undan sovjetförtrycket kom till Sverige med -- till Sovjetunionen. Sverige lämnade ut unga balter, som hade rekryterats till den ena ockupantens armé, till den andra ockupanten. Under många och långa ockupationsår vägrade svenska regeringar -- till skillnad från bl.a. Danmark och Norge -- att ge de baltiska folken ens ett moraliskt stöd för sin frihetskamp. Så sent som för två och ett halvt år sedan hade den dåvarande socialdemokratiske utrikesministern Sten Andersson mage att, inför ett besök i Baltikum, påstå att Baltikum inte var ockuperat. Att Sverige i ESK-sammanhang skulle kräva att Estland, Lettland och Litauen själva skulle få avgöra sitt öde, kallade den socialdemokratiske riksdagsmannen Sture Ericson för ''tokigheter som man naturligtvis odlar på den extremmoderata kanten''. Pierre Schori hade i massmedieintervjuer svårt att hitta balter som ville ha självständighet från Sovjetunionen. Det slog mig, när jag hörde Pierre Schoris anförande i dag, att det verkar som om socialdemokraterna har tagit som sin historiska roll att ständigt varna för förändringar i Östeuropa. För några år sedan varnade man för provokativa krav på politiska förändringar och för nationell frigörelse i alltför snabb takt, och nu varnar Pierre Schori för vad han kallar stålbad i den ekonomiska reformprocessen. Kanske gör han det i tron att Östeuropa kan stanna till vid någon socialdemokratisk mellanstation och därifrån välja ett tredje vägens stickspår vid återgången från socialism till marknadsekonomi. Jag tror att den här bakgrunden är viktig när vi diskuterar biståndet till Baltikum, därför att det är viktigt att slå fast att den budget vi i dag behandlar bara är en del av vad man skulle kunna kalla en ny svensk Baltikumpolitik.

Stöd till ekonomisk utveckling är vällovligt; stöd till den politiska självständigheten är helt nödvändigt -- inte för att man känner att man skulle ha fått särskilt mycket stöd från tidigare svenska regeringar, utom möjligen under den korta period före självständigheten när den dåvarande socialdemokratiska regeringen föreföll ansluta sig till tokigheterna på den extremmoderata kanten. Men förhoppningarna att Sverige skall uppväga årtionden av tystnad i Baltikum är nu mycket starka. I denna Baltikumpolitik ingår också att Sverige betalar tillbaka det vi tagit från balterna. Därför är det naturligtvis mycket glädjande att regeringen i kompletteringspropositionen har pengar som gör att man nu kan betala tillbaka Estlands och I denna politik ingår dessutom att det är genom vår unika möjlighet att som grannland öppna oss för samarbete inom samhällets alla områden som vi bäst kan bidra. Det svenska folket -- enskilda, organisationer, företag, kommuner och institutioner -- har mycket snabbt ökat sin Det ger en bredd och en mångfald i vårt samarbete och vårt stöd som inga statliga insatser någonsin kan uppnå. Detta breda samarbete kan statsmakterna givetvis underlätta på olika sätt. Det vore t.ex. angeläget att visumfritt kunna resa mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen. En annan, kanske mer näraliggande, förhoppning är att de ibland oförlåtligt långa hanteringstider som drabbat somliga som ansökt om statligt stöd till sina projekt skall förkortas. För detta finns också pengar i budgetförslaget. Det viktiga är att förslagen i budgetpropositionen skall ses som en del i en större Baltikumpolitik. Det är ett viktigt samarbetsprogram i sig, men det är framför allt en viktig symbol för någonting större. Herr talman! Jag tror att socialdemokraternas mindre ärofulla förflutna när det gäller våra baltiska grannar nu lockar dem till reservationspiruetter i denna kammare. De accepterar att den nya regeringen tredubblar stödet, men de vill fördela litet mer till några biståndsorgan och samtidigt krympa regeringens utrymme, som de facto innebär att man krymper det utrymme som regeringen har att betala tillbaka Estlands och Litauens guld. Den enda rimliga förklaringen till detta måste vara att socialdemokraterna inte tycker att det är särskilt viktigt att betala tillbaka guldet. Samtidigt som man klagar över vad man kallar tomma ramar från regeringen, har man från socialdemokratiskt håll inget förslag om hur guldet skall kompenseras. Påståendet att ramarna i budgetpropositionen skulle vara tomma är för övrigt felaktigt. Som jag tror att Pierre Schori och socialdemokraterna i utrikesutskottet säkert vet, tillsatte regeringen, ungefär samtidigt som budgetpropositionen lades fram, en särskild utredare som skulle se över inriktningen av och formerna för det svenska biståndet till Östeuropa, därför att det fanns ett utbrett missnöje med detta. Utredaren har under våren löpande redovisat sina förslag, och utrikesutskottet har fått ta del av dem. Utan att kritisera våra biståndsorganisationer alltför mycket vill jag nämna att jag, när jag träffade baltiska politiker, på ett mycket tidigt stadium fick frågan från en ledande estnisk politiker, hur det kom sig att Sveriges bistånd till marknadsekonomi i Baltikum förmedlades via biståndsorganisationer och människor som tydligen i huvudsak ägnat sig åt att bygga upp planhushållning i Tanzania. Jag tror nog att dessa svenska myndigheter har en bättre förmåga än vad jag uppfattade i reaktionen från estnisk sida, men det belyser ändå en del av problematiken i detta. Problematiken med väntetider är känd, och de senaste dagarna fick vi en pikant illustration till svårigheterna att utforma biståndet på ett korrekt sätt, när den finska tidningen Aamulehti avslöjade att den person i det estniska regeringskansliet som är ansvarig för de prioriteringar som BITS gör för biståndsinsatser, hade utvisats från Finland för olovlig verksamhet för ett par år sedan. Det illustrerar naturligtvis svårigheterna att utforma ett bistånd som verkligen bidrar till att stödja de krafter och mekanismer som förändrar systemet, i stället för att stödja sådana krafter och mekanismer som bevarar det gamla systemet. Därför, herr talman, tillstyrker jag utskottets hemställan i alla dess delar.

Herr talman! Det känns naturligtvis bra att i ett utskottsbetänkande få läsa följande om sin motion: ''Det anförda bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Därmed tillstyrks motion Jonsson och jag skriver att vi anser att Sverige skall kompensera Estland, och därmed naturligtvis även Litauen, för den guldreserv som deponerades här strax före andra världskriget och som den svenska regeringen 1940 överlämnade till Sovjetunionen. I betänkandet från utrikesutskottet anmodas regeringen att till riksdagen lämna förslag om hur kompensationen skall betalas. Det har regeringen redan gjort i kompletteringspropositionen. Kompensationen skall tas ur det s.k. östbiståndet. Enligt min mening hade det varit bättre om det så att säga hade varit friska pengar som hade kunnat betalas tillbaka till Estland och Litauen, och ännu är kanske inte alla möjligheter att så sker uttömda. Det har sagts att denna kompensation är ett slags hedersskuld. Det kan jag instämma i. Och hedersskulder skall man betala tillbaka så snabbt man kan. Något besvärande känns det därför att Sverige, som var först med att på Sovjetunionens önskan 1940 betala tillbaka guldet, nu tycks bli det sista av de länder som balterna anförtrodde guld åt för över 50 år sedan och som nu är redo att betala tillbaka guldet. Herr talman! Trots allt är det bra att regeringen, utskottet och snart förmodligen även riksdagen kommer att säga att det s.k. baltguldet skall återbetalas. Jag hoppas naturligtvis att denna fråga, som har utgjort, som utskottet skriver, en historisk belastning för oss här i Sverige i vårt grannskapsförhållande till Estland och Litauen, därmed får sin lösning. Då har vår motion ändå nått sitt syfte.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar anges att kunskapsöverföring av olika slag kommer att ha högsta prioritet vad gäller Sveriges bistånd till Baltikum. Framför allt kommer insatserna att gälla utveckling av demokratiska institutioner, en fungerande marknadsekonomi samt förbättring av miljön. Samarbete i fråga om forskning och högre utbildning anges också som viktiga uppgifter. Jag delar betänkandets syn på dessa prioriteringar. Samtidigt tror jag att det är viktigt att med mindre delar av biståndsmedlen stötta de många småskaliga, ofta kostnadseffektiva projekten -- inte minst för att ta vara på det engagemang och den entusiasm som finns runt om i landet. Listan över motioner med förslag till sådana insatser är lång i betänkandet, bl.a. har jag en motion, nr 508, som handlar om tandhälsosatsningar i Estland. Jag återkommer till hur jag tycker att biståndsinsatser i form av små projekt kan administreras. Inte sedan krigsåren har vi i Sverige sett ett så brett engagemang för hjälpverksamhet som det vi i dag ser vad gäller Baltikum. Enskilda människor, kyrkor och organisationer av allehanda slag står för en flora av insatser vid sidan av dem som stat, kommuner och landsting svarar för. Kalmar län har genom sitt geografiska läge och även historiskt många band med Baltikum. Vänortsutbytet är rikt och många balter har under de senaste åren varit i vårt län, liksom i andra, för att studera demokrati och samhällsservice av olika slag, inte minst hälso och sjukvård. Vänortsföreningarna bedriver hjälpverksamhet genom insamling av pengar, förnödenheter och kläder. I sakens natur ligger risken för vildvuxenhet och bristande samplanering. Många projekt överlappar varandra och många har liten eller ingen förankring i de mottagande länderna. Med tiden har det blivit alltmer uppenbart att någon typ av regional samordning krävs för att insatserna skall bli mer effektiva och ge långsiktiga effekter. Under den kommande helgen kommer därför en Baltikumkommitté att bildas i Kalmar län. Dess syfte är att initiera och samordna projekt inom framför allt utbildning, hälso och sjukvård samt jord och skogsbruk. Målet är att projekten skall få en struktur som gör att de kan fortleva av egen kraft. Genom att inventera de insatser, riktade mot Baltikum, som görs i länet, hoppas vi kunna sammanföra grupper med samma inriktning. En annan viktig uppgift för kommittén är att förmedla hjälp till balter för att tolka och värdera kommersiella kontrakt innan de skrivs under. Lycksökeriet grasserar, cyniskt nog, i handeln med de marknadsekonomiskt ofta obevandrade köparna. Vi hoppas också kunna höja ambitioner och kvalitet i vissa projekt och starta nya. Stort intresse finns från t.ex. våra jord och skogsbruksskolor, liksom från vård och annan yrkesutbildning, att bedriva kompetenshöjande utbildning av baltiska yrkesgrupper för att i ett senare skede delta i uppbyggandet av motsvarande utbildningsinstitutioner på andra sidan Östersjön. I ett totalt sammanhang är kostnaderna för sådana projekt mycket små, men kostnadseffektiviteten är uppenbar. Det kan gälla kostnader för resor, uppehälle, frakter eller utrustning. Projekten har ofta en så liten kostnadsram att det är direkt orationellt att belasta t.ex. SIDA eller BITS med ansökningar. Bättre vore att regionala samordningsorgan, t.ex. den nämnda kommittén, som har god översikt över existerande och planerade projekt, kunde tilltros uppgiften att fördela pengar för sådana insatser. Det är min förhoppning att det synsättet kan vinna gehör vad gäller de biståndspolitiska insatserna i Baltikum. Många av de ideellt arbetande människorna lägger ner mycket tid och kraft på hjälparbete. De har många idéer och drömmar. Låt mig sluta med ett exempel: Västerviks vänort i Lettland är Ventspils och i Västervik finns en förening som heter Ventspils vänner. De har under senare år lagt ned ett fantastiskt arbete på insamlingar och på att knyta kontakter. De har en speciell dröm: De skulle vilja ha ett eget litet fraktfartyg som kunde gå mellan de båda vänorterna med insamlad teknisk utrustning, kläder och annat. Det skulle också finnas plats ombord för ett litet antal passagerare. Tanken är att såväl upprustning av tänkbart fartyg som drift till stora delar skulle ske på ideell bas. På så sätt skulle en naturlig kommunikation kunna skapas över Östersjön mellan vänorterna Västervik och Ventspils. Herr talman! Detta är ett exempel bland många. Jag tycker inte att vi skall köpa båtar för biståndsmedel, men genom att ekonomiskt stötta idéer, drömmar och ideellt arbete stöttar vi också och ger fortsatt liv åt all den entusiasm som frodas i de många småskaliga Baltikumprojekten.

I frågedebatterna har på senare tid antalet inlägg ökat. Detta har inte alltid varit till fördel för debatterna. Med anledning härav har jag kommit överens med de vice talmännen och partirepresentanterna i talmanskonferensen om att följande ordning skall tillämpas fr.o.m. tisdagen den 12 maj. Om talmannen efter ett antal inlägg finner att något nytt inte tillförs debatten, kan talmannen föreslå att debatten avslutas efter ytterligare ett inlägg från vardera sidan.

Fru talman! Marianne Jönsson har frågat mig om jag anser att straffet för olovligt bortförande av barn bör höjas, om jag anser att utvisning skall följa på ett sådant brott och om svenskt medborgarskap skall accepteras efter ett sådant brott. Eva Zetterberg har frågat mig om jag avser att komma med lagförslag som försvårar bortförandet av barn och vilka åtgärder jag tänker vidta för att ge ökat skydd för barn som löper risk att bli bortrövade från Sverige.

Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att försäkra barn med svenskt medborgarskap att dels få växa upp hos endera föräldern, dels hos den mest lämpade av föräldrarna efter det att äktenskap eller samboskap har upphört. Olovliga bortföranden av barn har uppmärksammats och varit föremål för debatt här i kammaren vid flera tillfällen under våren. I morgon kommer lagutskottet att genomföra en offentlig utfrågning om dessa frågor. Representanter för justitiedepartementet kommer att delta. Jag kommer givetvis att ta till mig de synpunkter som kommer att föras fram vid utfrågningen. Mitt svar i dag kommer med hänsyn till morgondagens utfrågning inte att gå in på detaljer. Inledningsvis vill jag poängtera att regeringen och jag själv tar mycket allvarligt på förekomsten av olovliga bortföranden av barn. För den förälder som drabbas innebär det en personlig tragedi att berövas kontakten med ett älskat barn. Utgångspunkten för all hantering av vårdnads och umgängsfrågor måste vara vad som är bäst för barnet. Barnet hamnar alltför lätt som tredje part i en konflikt som till stor del handlar om föräldrarnas relation. Dessa frågor innehåller emellertid en mängd aspekter som gör dem komplexa och i många stycken svårhanterliga. När det gäller att säkerställa beslut som fattats om vårdnad eller umgänge, uppstår särskilda problem om barnet befinner sig i ett annat land. Har myndigheterna i det landet en annan uppfattning i vårdnadsfrågan eller vägrar de annars att samarbeta, saknar svenska myndigheter såväl här hemma som i utlandet möjlighet att få det svenska beslutet verkställt. På sikt är ett utökat internationellt samarbete enda möjligheten att komma till rätta med detta problem. Sverige har därför tillträtt två internationella konventioner som innebär att staterna skall samarbeta när barn har förts bort olovligen. Tanken bakom konventionerna är att barnet snabbt skall föras tillbaka till det land från vilket barnet bortfördes och att tvistigheter skall lösas enligt de judiciella regler som reglerar familjerättsliga tvister. Vi kan alltså räkna med hjälp från andra länder för att få tillbaka barn som olovligen har förts till ett konventionsland. T.ex. återförs barn som olovligen har förts till Storbritannien i regel inom två veckor. På motsvarande sätt måste vi vara beredda att hjälpa andra länder med att föra tillbaka barn som olovligen har förts hit. Vi får inte glömma att det faktiskt förekommer också sådana fall och att det är viktigt att svenska myndigheter lojalt medverkar till att vi uppfyller våra konventionsåtaganden. När det gäller länder som står utanför konventionerna är våra möjligheter att hjälpa betydligt mer begränsade. Självfallet är det ändå angeläget att vi försöker hjälpa den drabbade föräldern så långt det är möjligt. Det kan exempelvis ske genom att våra utlandsmyndigheter lämnar hjälp att skaffa ombud, ger råd och upplysningar m.m. På central utrikespolitisk nivå kan och skall vi för det andra landet betona den vikt vi lägger vid dessa ärenden. Utöver konventionerna kan vi sluta särskilda avtal med de länder som inte har anslutit sig till konventionerna. För att det skall fungera krävs dock ansträngningar på ömse sidor. Det innebär bl.a. att vi måste vara beredda att sända barn som olovligen har förts hit tillbaka till det andra landet och att erkänna det andra landets domar och beslut rörande vårdnad och umgänge. Detta är inte utan problem, eftersom många av de länder som det här är fråga om bygger sin familjerätt på helt andra traditioner och värderingar än dem som styr vår reglering. Som jag nämnt sätter bestämmelserna i föräldrabalken om vårdnad och umgänge barnet i centrum. Barnet har behov av goda relationer till båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra. Genom de ändringar i föräldrabalken som trädde i kraft den 1 mars 1991 betonas detta ytterligare. I motiven framhålls också vikten av att umgänget blir individuellt anpassat och flexibelt. I ett enskilt fall kan omständigheterna vara sådana att domstolen, på grund av risken för att barnet olovligen förs från landet, förordnar att umgänget skall få utövas endast i Sverige eller att umgängesföräldern skall lämna ifrån sig sitt pass vid umgängestillfällena. Rätten kan vidare besluta att umgänget skall få utövas endast i närvaro av en av socialnämnden utsedd kontaktperson. Om risken för att barnet olovligen förs utomlands är påtaglig, kan rätten besluta att något umgänge över huvud taget inte skall äga rum. Det har gjorts gällande att reglerna inte ger domstolarna tillräckliga möjligheter att beakta risken för att barnet olovligen kan föras bort. Inom justitiedepartementet övervägs därför för närvarande om bestämmelserna om umgänge bör kompletteras med en uttrycklig föreskrift att särskild hänsyn skall tas till risken för att barnet olovligen förs bort. Därvid bör också möjligheten att föreskriva att kontaktperson skall närvara vid umgänget beaktas. Med ett sådant arrangemang kan domstolen måhända tillåta umgänge i fall där det annars finns en viss risk för att umgängesföräldern kan vilja föra bort barnet. Birgit Henriksson har framfört tanken på en höjning av påföljden för umgängessabotage. Sett från vårdnadshavarens synpunkt är kanske den kraftigaste reaktionen att vårdnaden flyttas över till den andre föräldern. Ett upprepat sabotage av barnets möjlighet att umgås med den förälder som inte har vårdnaden kan redan enligt gällande regler vara ett starkt skäl att flytta över vårdnaden. Om barnet befinner sig utomlands och det landet vägrar att medverka till umgänge eller inte erkänner en svensk vårdnadsdom, så uppkommer naturligtvis samma problem som jag nyss berört. Och återigen är ett ökat internationellt samarbete enda möjligheten att på sikt lösa problemen. Andra regler som har nämnts i frågorna är straffbestämmelsen om egenmäktighet med barn samt reglerna om utvisning och svenskt medborgarskap. Inledningsvis vill jag med anledning av den massmediala debatten slå fast att regeringen inte har för avsikt att ändra grundlagen så att den som blivit svensk medborgare skall kunna berövas sitt medborgarskap eller utvisas ur Sverige på grund av att personen olovligen fört barn ur Förutsättningarna för att beviljas svenskt medborgarskap och för att utvisas på grund av brott är bl.a. beroende av straffvärdet hos det brott som har begåtts. Att föra ett barn utomlands och beröva det all kontakt med vårdnadshavaren är i regel att betrakta som grov egenmäktighet med barn och bestraffas med fängelse i högst två år. Domstolar har vid flera tillfällen stannat för fängelsestraff som ligger på eller nära maximistraffet. Redan med hänsyn härtill finns det enligt min mening skäl för en höjning av straffmaximum. Det finns emellertid även bortsett från detta starka skäl anledning att ytterligare markera det allvar med vilket vi måste se på denna typ av brott. Inom justitiedepartementet pågår också redan en översyn av straffskalorna för flera brott, av vilka egenmäktighet med barn är ett. En skärpning av den straffrättsliga påföljden för bortrövande av barn kommer att få en omedelbar effekt på bedömningen av om gärningsmannen bör utvisas och även på möjligheterna att erhålla svenskt medborgarskap. Principen att den som genom sitt beteende har visat att han inte tänker följa svenska lagar och svenska domstolsbeslut inte bör få vara kvar i vårt land och inte heller få svenskt medborgarskap bör understrykas. Om några ytterligare ändringar är påkallade i dessa hänseenden är jag inte beredd att ta ställning till nu. Jag vill dock framhålla att det finns goda skäl som talar för att ha generella bedömningsgrunder när frågor av detta slag prövas. Det pågår ett ständigt arbete inom regeringen med dessa frågor, som är så viktiga för dem som direkt berörs. Jag har här redovisat några åtgärder som regeringen planerar att genomföra. Morgondagens utfrågning kan förhoppningsvis visa på ytterligare vägar att angripa problemen. Henriksson i stället fick ta emot svaret.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är många anmälda på talarlistan i den här interpellationsdebatten, och raden av talare från många politiska partier visar att frågan om bortförande av barn har en alldeles speciell dimension. Det rör sig inte om partipolitik utan mer om politisk vilja att lindra familjetragedier som uppkommer när barn olovligt förs bort. Justitieministerns svar präglas också av det allvar som man i regeringen ser på de här frågorna med, och jag tolkar statsrådets svar så att det nu kommer att föreslås åtgärder som försvårar och förhindrar att barn hamnar i situationer där varken hittillsvarande svensk lagstiftning eller internationella överenskommelser har räckt till. Det är alltid svårt med vårdnadstvister och umgängesfrågor. Det är svårt när det rör svenska förhållanden, men när de inblandade parterna finns i länder med väsentligt annorlunda rätts och familjeuppfattning följer ofta mycket svåra mänskliga tragedier, vilket statsrådet också nämner i sitt svar. Detta har vi sett, hört och tagit del av inte minst under det senaste halvåret. Nu har det gått drygt ett år sedan riksdagen fattade beslut om ändring i lagen om vårdnad och umgängesrätt, och tanken var god bakom den lagändringen. Äntligen skulle man komma till rätta med s.k. umgängessabotage. Samtidigt skulle det finnas utrymme för individuella lösningar i domstolarna. När det gäller misshandlade barn verkar svenska domstolar ha förstått allvaret, att barn måste skyddas mot fortsatta övergrepp. Men när det gäller gruppen kidnappningshotade barn utdöms domar som inte tillräckligt skyddar barnen mot framtida övergrepp. Fortfarande fälls domar som ger den utländska föräldern alla möjligheter att hinna över gränsen och ända hem till sitt hemland med barnet, innan svenska myndigheter har någon chans att ingripa. I FN:s barnkonvention står det att konventionsstaterna skall arbeta för att förhindra olagligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. I konventionen finns det inte något likhetstecken mellan umgänge och fritt umgänge. Där talas enbart om att barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna, om det inte strider mot barnets bästa. Den svenska lagtexten har inte heller satt något likhetstecken mellan umgänge och fritt umgänge. Men ändå fortsätter svenska domstolar att döma ut fritt umgänge, även då mamman -- i de flesta fall är det ju modern det rör sig om -- är övertygad om att kidnappningsrisken är överhängande. Det är därför med glädje jag konstaterar att statsrådet har för avsikt att komplettera regler för umgänge med, som statsrådet uttrycker det, uttryckliga föreskrifter om att särskild hänsyn skall tas till att barnet olovligt kan föras bort -- modern har ofta många gånger sagt det tidigare, men de signalerna har inte uppfattats -- och att särskild kontaktperson skall utses när risk för kidnappning föreligger. Naturligtvis är ett ökat internationellt samarbete av oerhört stor vikt. Människors rörlighet ökar. Olika kulturer möts och förenas. Arbetet med att få fram nya konventionsländer är mycket betydelsefullt, och det arbetet pågår som vi hört mycket kraftfullt inom regeringen. Jag har nyligen debatterat dessa frågor med utrikesministern, varvid konventionsfrågorna ägnades stor uppmärksamhet. Svårigheter finns och ännu återstår ett stort arbete. Så till frågan om straffskärpning och därmed sammanhängande fråga om rätt till svenskt medborgarskap som jag tar upp i min interpellation. Statsrådets svar på denna punkt inger mig starka förhoppningar. Det är grovt stötande att en person som har begått ett sådant brott som vi nu diskuterar, att olovligt föra bort ett barn mot ena förälderns vilja och också mot svenska myndigheters beslut, kan fortsätta att vistas i Sverige efter ett kort fängelsestraffs avtjänande och även bli svensk medborgare därefter, allt medan barnet vistas långt borta i ett annat land utan varken far eller mor. Det är en obstruktion mot rättsmedvetandet. Det finns därför, säger statsrådet, skäl för en höjning av straffmaximum. En översyn av straffskalan aviseras, där bl.a. egenmäktigt bortförande av barn skall ingå som en del. Det är en skärpning som statsrådet säger skulle få omedelbar effekt och även föranleda utvisning och omöjliggöra att erhålla svenskt medborgarskap. Det är för alla drabbade och för oss som engagerat oss i den här frågan den springande punkten. Låt mig utan att pressa statsrådet fråga: Den här översynen, när kommer den? Och kan frågan om bortrövade barn brytas ut och behandlas med förtur?